Herr talman! Peter Persson har frågat mig om jag avser att komma med förslag i höst på en utvidgning av systemet med personal och närvaroliggare och mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter ärendet har blivit liggande på departementet utan effektuering. Förslagen i departementspromemorian Närvaroliggare och kontrollbesök har remissbehandlats. Remissinstanserna hade många synpunkter, och det har därför inte varit möjligt att låta förslagen gå direkt till lagstiftning. Beredning pågår inom Regeringskansliet av på vilket sätt förslagen behöver justeras, och jag är inte beredd att ta ställning till om och när en utvidgning ska ske innan den beredningen är avslutad. Jag kan i sammanhanget berätta att remissbehandlingen av Månadsuppgiftsutredningens förslag avslutades i höstas och att beredning av dess förslag också pågår inom departementet.
Herr talman! Vår förmåga att upprätthålla ett välfärdssamhälle är att vi har en rimlig och god finansiering. Den sker vanligen genom skatter. Vi ser i dag ett skattebortfall genom fusk på 133 miljarder kronor. Vi vet åtgärder som skulle kunna undandra en del av fuskets möjligheter, upprätthålla en bättre arbetsmarknad och en sundare konkurrens. Det handlar om personalliggare, det vill säga att de som finns på arbetsplatsen också är registrerade och möjliga att kontrollera för Skatteverket. När detta system infördes i två branscher bedömdes det över en natt bli 4 000 vita jobb. Lönesumman bedömdes öka med 1 miljard kronor. Alltså gynnades löntagarnas trygghet och ställning på arbetsplatsen. Den sunda konkurrensen gynnades genom att fusket omöjliggjordes. Här har Anders Borg sedan 2009 haft en utredning som vill gå vidare till fler sektorer för att skapa sundhet och bättre och rimligare arbetsvillkor. Han och regeringen har uppvaktats samfällt av byggindustrierna, Elektriska installatörsföreningen, Glasbranschen, de fackliga organisationerna med flera. Ingenting händer. När jag interpellerade om detta för ett år sedan var det samma svar fastän lite mer fylligt. När skatteutskottet i går besökte Skatteverket meddelade Skatteverket att de har utomordentligt goda erfarenheter av personalliggare. Skatteverket blir synligare, och fusk kan stoppas i ett tidigt skede. Det blir stort fokus på bemötandefrågor hos deras handläggare och förbättrat underlag för arbetsgivarkontroll. Det finns signaler från branschen att det finns en acceptans och att det fungerar. Skatteverket bedömer att personalliggare har haft en tydlig effekt på skattefusket. Kring detta finns en samstämmig uppfattning från flera branschorganisationer och från fackliga organisationer. Varför, Anders Borg, denna senfärdighet? Varför vill du inte medverka till att skapa sundare och rimliga konkurrensvillkor? Varför vill du inte medverka till att vi får in mer resurser för att kunna säkra välfärden i Sverige? Varför vill du inte medverka till att de anställdas trygghet på arbetsplatserna kan stärkas genom att en arbetsmarknad som trasas sönder av svarta löner och otrygghet kan upphöra? En bred opinion vill gå vidare, men finansministern bereder, bereder och bereder medan världen där utanför fortsätter. Det är dags nu, Anders Borg, att leverera ett annat svar än att du bara bereder frågan.
Herr talman! I Regeringskansliet bereder vi förslag. Om utredningar kommer med förslag som inte fungerar måste man nämligen korrigera dem så att de blir fungerande i verkligheten. Systemet med personalliggare har fungerat utomordentligt väl för till exempel restaurangbranschen. Det handlar om skatteintäkter på någonstans runt 1 miljard och någonstans mellan 3 000 och 5 000 årsarbeten som därmed kommit på plats. Det är bra. Nu har utredningen kommit med förslag om närvaroliggare. Problemet är att den förändring man gör när det gäller verksamhetslokal i stället för arbetsplats inte har mötts av ett brett stöd. Tvärtom är det så att det har varit en relativt enig näringslivskritik på det här området. Svenskt Näringsliv, byggindustrierna, Företagarna och Svensk Handel, för att nämna några, har starkt yrkat på att detta förslag inte ska genomföras. Byggindustrierna gör det med anledning av att man utifrån den här lagstiftningen inte riktigt kan få en bra definition av vad som är en byggarbetsplats. Både LO och Byggnads har varit inne på samma kritik och haft synpunkten att det här inte omfattar byggserviceverksamhet, och då skulle man kunna få ett bekymmer som gör att det snarast blir en snedvridning med det utredningsförslag som föreligger. Eftersom inte minst byggindustrierna, Byggnads och LO har framfört den här typen av rätt tydliga remissynpunkter håller vi på att göra en beredning. Jag vill inte säga att de här problemen är olösliga; jag skulle vilja säga att de är lösliga. Vi håller på att lösa dem, och vi kommer att återkomma till Sveriges riksdag med lagstiftning i den här frågan i en inte alltför avlägsen framtid. Jag skulle tro att vi under kommande riksdagsår kommer att kunna ha en riksdagsbehandling av de här frågorna, alltså med lagrådsremiss, proposition, beslut och så vidare. Vi är dock inte riktigt framme där i dag, och det beror helt enkelt på att den här modellen i lagstiftningen vad gäller verksamhetslokal inte har befunnits fungera.
Herr talman! Är det inte förunderligt att på detta område vill regeringen ha en minutiös noggrannhet i beredningen. Det får inte finnas någon anledning att tro att någonting måste rättas till i efterhand. När det gäller andra frågor är beredningen inte så viktig.

På dessa områden, där det handlar om att försämra för löntagare, krävs inte särskilt mycket beredning. Men på områden som handlar om att bekämpa skattefusk krävs väldigt stor beredning. Här finns ju någonting oerhört intressant ideologiskt, nämligen vad Moderaterna vurmar för och var de har sin tyngdpunkt. Jag tycker att det blir tydligare och tydligare i politiken vilken deras inriktning egentligen är. Skattefusket, 133 miljarder, är ett skattefel. Vi har förslag om hur man ska kunna minska det på skilda områden. Det bereds och det bereds. Bidrag har man döpt om försäkringar till. Där kan man över en natt med motivet att stävja det man kallar fusk och incitament för arbete kraftigt försämra för hundratusentals eller miljoner löntagare som riskerar att hamna i det utanförskap Moderaterna sade sig bekämpa. Jag tycker att den moderata politiken blir tydligare i sin idédräkt i Anders Borgs svar i dag, både när det gäller skattefusk och när det gäller statsministerns glidningar i fråga om arbetslöshetsförsäkringen. Nu är det inte längre att upprätthålla välfärdssystem, utan det handlar om att man ska betala försäkringen själv och att man ska leva med en risk om man arbetar i en sektor där arbetslösheten kommer. Egentligen är jag glad över att Moderaterna kliver ur sina falska kläder och blir tydligare i politiken. Politik som gynnar löntagares villkor går snabbt att försämra. Den politik som skulle gagna solidaritet, försörjning och välfärdsstat samt stävja fusk inom skatteområdet är oerhört svår och plågsam för Anders Borg att genomföra. Det är i sanning ett klargörande denna vackra sommardag.

Herr talman! Peter Persson och jag tycker alltså likadant i den här frågan. För dem som möjligtvis har följt den här debatten - det är ju inte så många som gör det - vill jag påpeka att vi alltså har exakt samma uppfattning. Den socialdemokratiska regeringen lade fram ett förslag om personalliggare. Vi genomförde det. Det har fungerat väl. Vi har utrett förslaget därför att vi anser att det har fungerat väl och vi vill utvidga det. Det vi talar om här är att det har funnits en remisskritik av hur man definierar "verksamhetslokal" som vi försöker få ordning på för att kunna återkomma nästa riksdagsår med ett förslag. Nu har Peter Persson hållit ett omfattande anförande om alla möjliga andra frågor än just personalliggare. Vi är alltså överens om personalliggare, närvaroliggare, men vi måste lösa verksamhetslokalfrågan, bland annat av det enkla skälet att Svenskt Näringsliv, byggindustrierna och ett stort antal andra remissinstanser har påpekat att detta är ett problem. Om man följer mediedebatten blir Peter Perssons inlägg när det gäller skattefusk väldigt märkligt. Vi har alltså en intensiv debatt för närvarande med Svenskt Näringsliv om räntesnurror, ett system för skatteundandragande som skapades av den socialdemokratiska regeringen när man öppnade för handel med onoterade andelar. Det håller vi på att kämpa med att få ordning på. Vi har hållit på med ett intensivt arbete, och det försöker Peter Persson framställa som att vi skulle vara för skatteundandragande. Det är en mycket märklig argumentation. Låt mig bara understryka att Peter Persson och jag är överens om närvaroliggare. Det finns ett problem som utredningen pekar på, och det ska vi korrigera. Vi kommer att återkomma med en proposition om lagstiftning till Sveriges riksdag. Vi tycker alltså likadant i den här frågan, men eftersom Peter Persson vill vara en utpräglad oppositionspolitiker som sluggar vilt ska vi gärna lyssna på ytterligare två minuter i samma anda.
Herr talman! Skälet till min interpellation är mycket enkelt. År 2010 fick Anders Borg en skriftlig fråga i anledning av det Korsellska förslaget som kom 2009. År 2011 fick han ånyo en skriftlig fråga. År 2011 fick han en interpellation. Det har förflutit tre år, och Anders Borg upprepar: Vi bereder. Därav, herr talman, min referens till andra politikområden där det går mycket snabbt att genomföra förändringar utan att ha denna långa beredning. Det som händer om det finns ett uppenbart fusk som man är upprörd över ute i samhället är att det fräter på den allmänna moralen och viljan att upprätthålla skatteinbetalning och därmed välfärd. Personalliggare må vara en detalj i ett stort skattesystem, och ett skattesystem är, om inte en detalj så en del av ett välfärdssamhälle. Jag tror att förutsättningen för att upprätthålla ett välfärdssamhälle, att skapa jämlika levnadsförhållanden i vårt land, handlar om att också upprätthålla en vilja och en moral inom skatteområdet. Jag måste upprepa att jag tycker att det är en senfärdighet. Anders Borg får nu för fjärde gången i riksdagen, i frågor och interpellationer, upprepa att han tycker samma sak som Socialdemokraterna. Men då säger jag: Gör någonting åt det! Det borde rimligen vara möjligt - om du inte ser de gigantiska problemen, det förnekar du ju - att faktiskt åstadkomma någonting och redan till hösten komma med förslag till kammaren.
Herr talman! Vi har alltså en interpellationsdebatt där interpellanten och jag tycker exakt likadant i en fråga som vi båda tycker är viktig och där vi vill återkomma till riksdagen gemensamt, och Peter Persson låter som att det här är en ideologisk strid mellan mörkrets och ljusets krafter som ska utkämpas denna vackra sommardag. Peter Persson får ursäkta, men det är inte min beskrivning av den här debatten. Vi tycker likadant. Vi ska hantera personalliggarna. Det är inte en detalj i svenskt skattesystem, det är en väl fungerande del som vi ska utveckla. Sedan får vi återkomma när utredningsarbetet är klart. Hade detta varit så enkelt som Peter Persson gör gällande undrar man lite grann varför Socialdemokraterna inte enkelt hade löst det genom en riksdagsmotion under mandatperioden. Detta har uppenbart pågått under många år och sägs vara en mycket enkel sak att hantera, när det i realiteten inte är så. Vi ska lösa detta och få ordning på hur vi utvidgar personalliggarna. Det är inte en ideologisk strid. Det är ett juridiskt utredningsarbete som behöver bedrivas. Låt oss hålla de ideologiska striderna på de områden där de hör hemma. Tack för en trevlig sommardag, får man väl säga, och god helg!